Herr talman! Tobias Billström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att rent ekonomiskt möjliggöra en fjärde polishögskola. Han har även frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förbättra den etniska sammansättningen hos Sveriges poliskår samt vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att en kommande fjärde polishögskola placeras i Malmö och mer specifikt i Rosengård. När det gäller frågan om poliskårens etniska sammansättning är det Polismyndighetens ansvar att säkerställa kompetensförsörjningen för polisverksamheten. Regeringen följer dock frågan noga. I regleringsbrevet för Polismyndigheten för 2017 har myndigheten getts i uppdrag att redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att öka andelen medarbetare, andelen sökande och andelen antagna till polisutbildningen med utländsk bakgrund. Polismyndigheten arbetar aktivt med frågan. Man har bland annat, i samarbete med Rekryteringsmyndigheten, utvecklat antagningsprocessen de senaste åren och arbetar också med olika riktade kampanjer för att attrahera ett brett urval av sökande till polisutbildningen. När det sedan gäller frågan om att öppna upp för fler lärosäten att bedriva polisutbildning kan det konstateras att det i dag är Polismyndigheten som är uppdragsgivare åt de tre lärosäten som bedriver polisutbildning. Med gällande ordning är det alltså Polismyndigheten som har inflytande över vilka och hur många lärosäten som efter beslut av regeringen ska få bedriva grundutbildning till polisman. Regeringens intention är att polisutbildningen ska bli en högskoleutbildning. Våren 2015 tillsattes därför en utredning om hur en omformning av polisutbildningen till en högskoleutbildning skulle kunna se ut. Utredningens betänkande Polis i framtiden - polisutbildningen som högskoleutbildning lämnades i maj i fjol och bereds för närvarande i Regeringskansliet. Det är för tidigt att uttala sig närmare om detaljerna i en sådan förändring. Att öppna upp för fler lärosäten att bedriva polisutbildning kan i sig innebära en förstärkt förmåga till breddad rekrytering över hela landet. Om framtidens grundutbildning till polisman blir en högskoleutbildning kan alla anordnare av en sådan utbildning, oavsett geografisk placering, ansöka hos Universitetskanslersämbetet, UKÄ, om att få examenstillstånd för polisutbildningen.

Herr talman! Tack så mycket för svaret, inrikesministern! Det är ganska tydligt att synen på huruvida den här frågan är angelägen eller inte skiljer oss åt. Jag menar att ingenting just nu kan vara viktigare än att på alla sätt forcera arbetet med att öka antalet poliser som kan ta itu med den växande grova brottslighet som just nu plågar våra storstäder, som ödelägger framtidstron och som förstör det dagliga livet för många människor i Sverige. Polisens svårigheter att rekrytera och behålla sin personal är något som under lång tid har varit föremål för diskussion. I grunden är det en fråga om två saker. Det handlar om lön, och det handlar om arbetsvillkor. I den första frågan har vi moderater tydligt lagt fast linjen att de duktiga män och kvinnor som dagligen arbetar och sliter för att skydda oss måste få lönevillkor som står i relation till detta arbete. Den personalflykt som Polismyndigheten upplevt de senaste åren saknar motstycke, och den kan inte bortförklaras utan handlar om arbetsvillkoren. Denna situation måste hanteras framför allt genom att lönerna höjs, och det anser jag att inrikesministern här i dag tydligt borde uttala. Den andra frågan rör utbildningsmöjligheterna. I svaret hänvisar inrikesministern till att det är Polismyndighetens ansvar att som uppdragsgivare bestämma över vilka och hur många lärosäten det ska finnas. Det må så vara, men i regeringens åliggande att styra sina myndigheter finns det gott om utrymme att meddela vilken inriktning som man önskar. Vill man ha en ny polishögskola förlagd till Malmö och Rosengård kan detta kommuniceras inom myndighetsdialog och i regleringsbrev. Det går utmärkt att som minister ha en tydlig uppfattning - om man vill. Det är därför oroande att regeringen inte tycks se den viktiga kopplingen mellan utbildningsort och bostadsort för den som utbildar sig till polis. År 2005 tog jag som riksdagsledamot för Malmö det första stora initiativet till att här i riksdagen motionera om en polishögskola i Rosengård därför att jag efter åtskilliga möten med enskilda polismän och efter att ha mött invånare i stadsdelen insåg att fördelarna med en sådan placering var mycket stora. Närheten till befolkningen skulle kunna ge stadga åt relationen mellan dem som skyddar och dem som ska skyddas, och behovet av att förstärka den etniska bakgrunden i poliskåren för att öka dess auktoritet gentemot befolkningen skulle också kunna fyllas lättare. Dessutom är Malmö en stad som mer än många andra med rätta kan göra anspråk på särskild uppmärksamhet vid rekryteringen av nya poliser. Det senaste torde efter den katastrofala utveckling vad gäller dödsskjutningarna av unga människor som plågat staden under det fruktansvärda 2016 vara uppenbart. Ska trenden vändas, brottslingarna gripas och lagföras och människor återfå tryggheten krävs fler poliser. Ändå är det tydligt i det här svaret att inrikesministern tvekar och att han inte vill ge något bestämt svar i frågan om en ny polishögskola med placering i Malmö. Det är inte bra, ministern. Det ger intryck av att regeringens engagemang trots löften och besök ändå inte finns där. Det ger intryck av bristande uppriktighet inför verkligheten.
Herr talman! Jag måste tillerkänna Tobias Billström att han är en duktig politiker och en duktig retoriker. Det hedrar Tobias Billström. Däremot kanske tonläget är en aning uppskruvat i förhållande till vad Tobias Billström själv har levererat. Vi befinner oss i det något udda sammanhang att jag sitter på samma stol som Tobias Billström satt på under åtta år och i samma rum som Tobias Billström satt i under åtta år. Man kan då undra hur det kommer sig att polisens löneutveckling, som enligt Tobias Billström har varit så katastrofal under så många år, inte var värd att göra någonting åt enligt Tobias Billström under hans åtta år i regeringsställning. Nu, i opposition, tycker han plötsligt att det är en viktig fråga. Hur kommer det sig att Tobias Billström när han var riksdagsledamot engagerade sig för mångfald och en polishögskola i Malmö men under åtta år i regeringsställning inte lyckades göra någonting åt saken? Under Tobias Billströms tid i regeringsställning minskade mångfalden och intaget av poliser med annan etnisk bakgrund dramatiskt i svensk polis. Hur kommer det sig att mångfalden är viktig varje gång Tobias Billström är i opposition men aldrig när han är i regeringsställning? Om Tobias Billström eller någon annan av de borgerliga regeringsledamöterna för tio år sedan när man flyttade in i Rosenbad hade tagit initiativ i frågorna om antalet poliser, lön, mångfald och en polishögskola i Rosengård skulle allt det ha funnits nu. Men så är det inte. Däremot kan jag glädja Tobias Billström med att vi numera har fler polisanställda än vi någonsin hade under något år då Tobias Billström satt i regeringsställning. Vi satsar i dag mer ekonomiska resurser på polisen och har en större budget än något år då Tobias Billström satt i regeringsställning. Det finns alltså en glädjande utveckling i den delen. Sedan är polisens resultat fortfarande för dåligt. Polisens resultat har sjunkit sju år på raken, och vi gör nu vårt bästa för att vända den utvecklingen. På flera håll i landet har den utvecklingen också börjat vända. Vi har fått fler poliser i alla de socialt utsatta områdena, inklusive Rosengård. Vi kan se att i en av Stockholmsförorterna, Tensta, har det lett till en minskning av antalet anmälda brott med 60 procent, vilket en annan moderat ledamot tidigare redogjorde för här i kammaren. Vi vill naturligtvis se den utvecklingen även i andra socialt utsatta områden. Jag stänger inte dörren för polisutbildning någonstans i landet. Men i dagsläget pågår diskussionen om vi ska ha polisutbildningen som högskoleutbildning. Moderaterna har hittills inte velat göra den reformen. Därför är min fråga till Tobias Billström: Anser Tobias Billström att polisutbildningen i fortsättningen ska vara en högskoleutbildning så att man kan få högskolepoäng för samtliga delar av polisutbildningen och därmed också kunna forska i ämnet poliskunskap?
Herr talman! Tack för berömmet, inrikesministern! Stolen och rummet må säkert vara desamma men inte arbetsuppgifterna. Jag var inte justitieminister i den förra regeringen och hade inte ansvar för polisfrågorna. Det trodde jag att Anders Ygeman var klar över. Det är ingen tvekan om att den tidigare regeringen borde ha kunnat göra mer. Min personliga uppfattning är att en fjärde polishögskola borde ha etablerats tidigare och att den borde ha förlagts till Malmö och Rosengård. Det är en uppfattning som jag aldrig har varit rädd för att uttala - inte heller under de år som jag var statsråd. Men nu är det inte mitt parti eller Alliansen som styr Sverige. Det är Socialdemokraterna och Anders Ygeman som är politiskt ansvariga för polisen, polisens arbetsvillkor och antalet poliser som finns tillgängliga för att lösa uppgiften att bekämpa den växande brottsligheten, och Socialdemokraterna och Anders Ygeman är naturligtvis också politiskt ansvariga för sammansättningen av poliskåren. När vi diskuterar här i dag varför det inte blir fler poliser som utbildas, som går ut i tjänst eller som stannar kvar i yrket och varför vi vid antagningen av nya elever på polishögskolorna ser en sjunkande trend när det gäller den etniska sammansättningen är det till inrikesministern som den här riksdagen måste vända sig. Jag är övertygad om att ett väsentligt steg för att öka antalet personer med utländsk bakgrund som söker sig till polisutbildningarna är att förlägga nya utbildningar till sådana orter där rekryteringarna av dessa av uppenbara skäl blir lättare. Dit hör Malmö och dit hör definitivt Rosengård. När vi diskuterar hur de ungdomar som drömmer om att bli polis och få arbeta i det här landets poliskår ska få möjligheter att göra så måste också antagningsstatistiken till polisutbildningarna spela en roll. Det är tydligt att i utbildningssammanhang spelar den geografiska placeringen av ett lärosäte roll. Den inverkar på vem som söker sig till utbildningarna, och den inverkar på vem som stannar kvar i närområdet. Detta är ytterligare ett tungt argument för Malmö som en ny placeringsort, och jag skulle på nytt önska att inrikesministern var betydligt tydligare i sitt stöd för detta här i dag än vad han är. Sedan görs det mycket. I går avläts ett brev från ett enigt presidium i Region Skåne med representanter för Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet till inrikesministern med krav på fler poliser i Skåne och fler och tyngre insatser för att utöka antalet människor som ägnar sig åt polisiär verksamhet, så att man kan verka brottsförebyggande i regionen och öka tryggheten för medborgarna där. På sikt tror jag att inrikesministern får vänja sig vid att kraven från Malmö och Skåne på mer och tydligare aktivt arbete från regeringens sida vad gäller polisfrågorna kommer att vidgas. Avslutningsvis vill jag svara på den fråga jag fick. Ja, alliansregeringen reformerade polisutbildningen och koncentrerade sig på kraven på polisers kompetens. Vi gjorde bedömningen att nya poliser inte måste ha en utbildning som uppfyller alla krav i högskolelagen. Antagningen till polisutbildningen bör enligt vår mening även fortsättningsvis utformas utifrån polisverksamhetens specifika behov och inte utifrån högskoleförordningen. Den bedömningen har inte ändrats från den tiden då vi styrde Sverige till nu när vi befinner oss i opposition och landet har en ny regering.
Herr talman! Det hedrar Tobias Billström att han svarar på frågan, och han svarar tydligt. Han visar därmed att jag hade rätt, inte bara i att han är en skicklig retoriker utan också i att han är en skicklig politiker. Numera är en av de tre polishögskolorna placerad på Södertörns högskola. Det återstår att se vilka positiva effekter det kommer att få för rekryteringen. Jag delar Tobias Billströms uppfattning att orten och placeringen har betydelse, om vi börjar i den änden. Jag tror tyvärr att om mångfalden ska öka måste det göras mycket mer än att bara ha polishögskoleutbildning på orten. Jag tror att vi måste ha preparandutbildningar. Och jag tror att vi måste synas mer i skolor. I hela landet måste det finnas i ungdomars föreställningsvärld att de kan bli poliser, att de kan vara en del av tryggheten. Där tror jag att vi har betydligt mer att göra. Det är också därför vi har gett de här uppdragen till Polismyndigheten. Jag följer utvecklingen för polisen noga. Hittills har det varit för dåligt. Men jag tror att vi håller på att vända utvecklingen igen. Jag ska däremot ge Tobias Billström rätt i att jag har varit otydlig när det gäller en placering i Rosengård. Det beror på att jag vill ta den diskussionen i ett större sammanhang. I dagsläget och med den ordning som den borgerliga regeringen har valt för polisutbildningen är det Polismyndigheten själv som ansvarar för det. Jag har noterat att chefen för Polismyndigheten gärna vill se en utbildning i Rosengård. Men det återstår att se om man återkommer med ett sådant förslag till regeringen. Tobias Billström tar också upp brevet från Region Skåne, som det ska sägas att jag bara har sett i medierna. Jag välkomnar det brevet i grunden. Mitt svar är att det behövs fler poliser i Skåne. Det behövs fler poliser i Malmö. Det behövs ytterligare åtgärder för att vända utvecklingen. Det behövs också nya verktyg för polisen. Vi har aviserat att vi vill se en fördubbling av straffen för vapenbrott, så att det därmed ska råda häktningspresumtion, det som i medierna kallas för obligatorisk häktning. Regeringen fattade i går beslut om att fördubbla straffet för olovlig hantering av handgranater. Vi kommer att fördubbla det straffet ytterligare i samband med att vi fördubblar straffet för olovligt innehav av skjutvapen. Det ska i båda fallen råda häktningspresumtion. Om man går hemifrån med en pistol eller handgranat på sig riskerar man alltså att inte komma hem på minst två år. Om man tas fast av polisen kommer man först att obligatoriskt häktas och sedan dömas i domstol. Jag tror att det är en mycket viktig signal. Det har nämligen funnits en del oroväckande tecken; människor inom den organiserade brottsligheten har gripits med skarpladdade vapen, har erkänt brottet men har några timmar senare befunnit sig ute på gatan igen. Det har varit en dålig ordning, och det har skickat en dålig signal. Det ändrar vi på nu. Jag utgår från och tror att den ändringen kommer att stödjas av Moderaterna och Tobias Billström.
Herr talman! Jag vill tacka för en bra debatt, även om jag konstaterar att vi som vanligt får fortsätta att driva regeringen framför oss. Med det mörker som har sänkt sig över Malmö, där unga människor skjuts till döds på gatorna varje vecka och befolkningen börjar se våldet som en naturlig del av vardagen krävs det politisk handlingskraft och mod. Det är alldeles utmärkt med skärpta straff. Men det krävs poliser som griper brottslingarna så att de kan lagföras. Det är alldeles utmärkt med åtgärder som ser till att skapa förutsättningar för att undanröja förutsättningarna för den organiserade brottsligheten att arbeta. Men utan fler poliser och utan poliser som har rätt utrustning, rätt utbildning och rätta löner kommer det arbetet inte att lyckas. Då måste diskussionerna fokusera på hur fler poliser ska rekryteras, för att man ska kunna bekämpa brotten, och hur de som fortsätter att jobba och slita dagligen i det här landet ska förmås stanna kvar i yrket. Avgångstalen är inte uppmuntrande på den punkten, som inrikesministern är väl medveten om efter många debatter här i riksdagen. Frågan om en polishögskola i Malmö måste prioriteras av regeringen. Frågan om förbättrade villkor för den som vill söka sig till yrket måste komma högre upp på regeringens att-göra-lista. Jag välkomnar att inrikesministern säger att orten spelar roll. Jag anser att om man bara har erkänt det har man också, för sig själv, tagit det första steget på den väg som borde sluta med att regeringen, på det ena eller andra sättet, till slut uttalar att det är en viljeinriktning om var man vill se en etablering. Sant och slutligen understryker dock den här debatten vikten av en sak, nämligen en ny regering som börjar lösa Sveriges poliskris.
Herr talman! Ibland står den framgångsrika retoriken i vägen för det man själv önskar göra. Tobias Billström säger att Moderaterna ska fortsätta att driva regeringen framför sig och att det krävs en ny regering för att åstadkomma det Tobias Billström ger uttryck för, nämligen fler utbildade poliser och en polishögskoleutbildning i Malmö. Det säger han efter att själv ha suttit i regeringen i åtta år - det var väl åtta år? - utan att ha lyckats med det. Först driver han regeringen framför sig i opposition. Sedan är han i regeringsställning i åtta år och driver regeringen framför sig. Sedan är han tillbaka i opposition och fortsätter att driva regeringen framför sig. Det verkar som att Tobias Billström har förmågan att driva regeringen framför sig oavsett om han är i opposition eller i regeringen, men tyvärr utan att nå de resultat han önskar. Jag ska strö ytterligare lite salt i såren. Antalet utbildningsplatser är större nu än när Tobias Billström satt i regeringen. Antalet antagna till polishögskoleutbildningen är större nu än när Tobias Billström satt i regeringen. Antalet polisanställda är större nu än när Tobias Billström satt i regeringen. Och antalet kronor som satsas på polisen är större nu än när Tobias Billström satt i regeringen. Jag välkomnar alltså Tobias Billströms arbete som framgångsrik oppositionspolitiker. I regeringsställning var han nämligen inte lika framgångsrik.